Herr talman! Jag går helt förbi herr Kristianssons antydan om att jag skulle ha behandlat dessa frågor med en kall attityd, som tydligen skulle stå i motsatsförhållande till den attityd som min kollega inrikesministern intog när det gällde näringsfrågorna och arbetsmarknadssituationen. Jag måste säga, herr Kristiansson, att det i varje fall inte är mitt fel att frågan inte riktats till inrikesministern. Det var ju herr Kristiansson själv som hade att formulera frågan och avgöra till vem han skulle ställa den. Jag har speciell anledning att reagera mot ett påstående. Herr Kristiansson framställer det så att jag skulle se jordbruket, särskilt det mindre jordbruket, som en sorts bank som tillhandahåller människor åt näringslivet i övrigt, och att jordbruket skulle få anpassa sig till de olika situationerna, med andra ord att jordbrukaren skulle vara utlämnad. Vill man teckna en vrångbild av vad det här rör sig om, kan man komma till detta resultat, herr Kristiansson. Men det är väl alldeles tvärtom. Vad vi syftar till med vår jordbrukspolitik och vårt rationaliseringsstöd är ju att ge människorna större möjligheter att stanna i jordbruket. Men för att vi skall kunna räkna med att det är möjligt att åstadkomma en sådan bättre ordning för de kvarvarande måste vi också räkna med att en del flyttar över till andra näringar. Det är väl en fördel att så kan ske. Självklart är det så att människor som tar steget över från jordbruk till industri gör det därför att de bedömer att de får det bättre, får större möjligheter att försörja sig och sina familjer i den nya sysselsättningen. När vi behandlar dessa frågor är det väl alldeles onödigt, herr Kristiansson, att framställa vår jordbrukspolitik på det sättet att den skulle innehålla sådana moment som herr Kristiansson här antyder. Vi har dock ett fritt samhälle, där människor själva får göra sitt val, men vi är också väl medvetna om att vi alla, jordbrukare och andra, är underkastade de växlingar som kan ske inom samhället, i konjunkturavseende och på annat sätt. När det gäller ställningstagandet till det mindre jordbruket och målsättningen för rationaliseringen borde herr Kristiansson åtminstone veta att det inte var någonting nytt vi införde i våras när vi fattade beslut om de jordbrukspolitiska rikslinjerna. Vi har sedan mycket länge arbetat med den målsättningen att den statliga satsningen skall göras i sådan omfattning att den blir av betydelse för mottagaren och garanterar att han kan få stadigvarande inkomst av sitt jordbruk. Det är således inget nytt påfund. Sedan går det tyvärr inte att göra på det sätt som herr Kristiansson antyder — att man skulle kunna liksom nyansera tillämpningen av bestämmelserna. Om man har bestämmelser som är fastställda, måste de tillämpas med hänsyn till de tankar som legat bakom tillkomsten av bestämmelserna, och man kan inte plötsligt säga: Nu har vi en annan situation, nu börjar vi tänka annorlunda. Vi får väl ändå räkna med att det måste vara andra myndigheter än lantbruksstyrelsen som utformar sysselsättningspolitiken. De bedömningarna skall vi inte göra via jordbrukspolitiken. Jag tycker nog att herr Kristiansson går alldeles för långt när han antyder att jordbrukarna tvingas lämna näringen på grund av att de inte får statligt stöd till vissa investeringar. Om man skulle resonera på det sättet skulle faktiskt många andra småföretagare här i landet — hantverkare av olika slag, handlare osv. — kunna säga att de tvingas bort ifrån sin sysselsättning därför att de inte får något statligt stöd. Det är ändå ett ganska horribelt resonemang. Jag tror att herr Kristiansson vid närmare eftertanke kommer fram till att hans påstående är tämligen orimligt.

Herr talman! Jag menar inte att jag hade ställt frågan till fel forum eller till fel statsråd. Det är jordbruksministern som har ansvar för detta, men kanske svaret hade blivit något annorlunda — åtminstone till nyans — om det hade kommit från de parter som skall så att säga klara upp situationen och rätta till förhållandena. Det är nog något annorlunda. De facto är det nu så att medan man från jordbruksdepartementet via den statliga lantbruksorganisationen skriver hårdare och hårdare bestämmelser som gör att fler och fler människor går ifrån jordbruket, har man på den andra sidan bekymmer med att skaffa samma människor arbete. Det är där skillnaden ligger. Jordbruksministern säger vidare att det inte är riktigt att se dessa människor som någonting av en bank för näringslivet och samhället. Ja, men det är väl ändå på det sättet, jordbruksministern, så som resonemanget har förts och alltjämt förs, Det går ju också något så när an att vara bank så länge det är högkonjunktur och därmed många uttag. Då är det inte så farligt för dem som är berörda, men om man inte ändrar bestämmelserna i en lågkonjunktur, då inga uttag görs, blir situationen besvärlig. Jordbrukarna lider då av högkonjunkturbestämmelserna, som stoppar alla möjligheter för dem att på något sätt få statens stöd ens i form av lån för aldrig så små förbättringar. Men de kan inte få något annat jobb — de måste stanna i jordbruket utan att kunna följa med utvecklingen, och det är ingen trevlig situation. Det är då ingen överdrift att här tala om en bank för samhället i övrigt. Nu säger jordbruksministern att detta är ju inga nya linjer. Det kan väl hända att det i princip inte är det, men det är mycket stora skärpningar som passar illa i nuvarande konjunkturläge. Jordbruksministern säger också att det är omöjligt att nyansera tillämpningen av föreskrifterna eller på något annat sätt komma ifrån fastslagna generella linjer. Det är mycket underligt om det måste vara så stelt att man i ett län där man har arbetsmarknadsbekymmer skall förvärra situationen bara därför att man måste ha generella bestämmelser. Om detta inte inryms inom jordbrukspolitikens ram måste det väl ordnas på något annat sätt. Jordbruksministern har — medvetet eller inte — något av en reservation i sitt svar, där han säger »i varje fall inte inom ramen för jordbrukspolitiken». Jag undrar om det ändå ligger något av en möjlighet i detta. I så fall vore det intressant att få höra närmare ifrån jordbruksministern härom. Slutligen säger jordbruksministern att ingen tvingas från jordbruket. Jag kan väl hålla med om att så inte sker direkt. Men vad skall dessa människor göra? Jag tror inte att jordbruksministern har satt sig in i deras situation. Det är många som skulle kunna stå upp och vittna om vilka dåliga förutsättningar som finns för den här påtalade gruppen att fortsätta i jordbruket. Jag skulle kunna återge många praktiska exempel — jag skall gärna göra det också — på fall där man vill fortsätta och inte kan, men där man kunde ha gjort det om man fått ett lån av relativt liten storleksordning. Det finns enligt min mening all anledning att i nuvarande konjunkturläge uppmärksamma detta förhållande.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson har talat så mycket om nyanser i dag, både i fråga om bedömningen av i vilken ton svar ges och i fråga om hur man skall tolka bestämmelser. Jag vet nu inte om herr Kristiansson själv är en nyansernas mästare, så att han skulle kunna hjälpa oss att utforma ett rationaliseringsstöd som skulle vara väl anpassat till samhällsutvecklingen i övrigt. Jag är inte alldeles övertygad om det, när han fortsätter att göra sin jämförelse. Herr Kristiansson tror således att det rör sig om något som liknar en bank. Den tanken måste han driva vidare till varje pris och försöka finna en parallell med en bank, när han talar om hur man betraktar jordbruket som näring. Jag tycker inte det visar någon särskild känsla för nyanser vid bedömningen av den ena och den andra företeelsen i vårt samhälle. Herr Kristiansson glömmer i dag bort många andra grupper i samhället. Det brukar han göra, ty han talar om jordbrukare och det må han ha rätt till. Vi bör ha deras stämmor med här. Men, herr Kristiansson, det förhållandet att man under en viss konjunkturnedgång inte har lika lätt att gå över till bättre betalda sysselsättningar är ju ingenting som gäller speciellt för jordbrukare. Det gäller ju för alla de stora låglönegrupper, som inte vill någonting hellre än att få ett nytt och bättre arbete. De får ju också finna sig i att möjligheterna att förverkliga dessa önskningar blir mycket mindre när arbetstillfällena blir färre. Herr Kristiansson borde således låta sin kritik få en bredare bakgrund. Svårigheterna gäller inte bara jordbrukare, utan de måste i så fall gälla för några andra grupper. Fråga är om jordbrukaren har blivit speciellt utsatt. Han har ju kvar sin egendom. Han har kvar sin verksamhet på samma sätt som förut. Vi brukar ju hjälpas åt att försöka bättra på jordbrukspriserna en smula för varje år som går. Den tekniska utvecklingen för kanske med sig svårigheter för jordbrukaren. Mejeriet i hans trakt får läggas ned, han får längre till slaktaren än han hade förut. Det blir sämre med kommunikationer. Det är mycket sådant som kan spela in och som självfallet kan medföra svårigheter för jordbrukaren. Men själva nedgången i konjunkturen innebär ju inte annat för jordbrukaren än vad den innebär för andra människor. Han har som förut kvar sina sysselsättningsmöjligheter inom sitt jordbruk. Däremot kan det naturligtvis vara svårare för honom att få tillskottsarbete på annat håll. Jag tycker därför, herr Kristiansson, att det är felaktigt att göra den bedömning som herr Kristiansson gör i detta fall. Den borde göras mer generellt än vad herr Kristiansson gör här i dag.

Herr talman! Det sist sagda understryker ju vad jag tidigare sagt, nämligen att jordbruksministern antingen inte har läst eller också har missförstått interpellationen. Det är givet att vad vi här talar om är till fördel för de direkt berörda människorna, men hela frågan bör enligt min mening diskuteras ur samhällets synpunkt. Det kan rimligen inte vara till någon fördel för de på arbetsmarknaden friställda människorna, särskilt de äldre, att få ytterligare konkurrens från dessa jordbrukare, som också måste söka arbete. Kan det vara någon fördel för samhället att flytta bort en äldre jordbrukare och skaffa honom eit dyrt reservarbete eller kanske ge honom kontantunderstöd i stället för att låta honom fortsätta kanske ett tiotal år ytterligare i sin gamla näring? Kan det vara samhällsekonomiskt försvarbart? Jag tror det inte. Jag tror helt enkelt att det verkligen kan vara samhällsekonomiskt försvarbart att låta dessa människor bruka jorden, om man har jord som inte har någon alternativ användning och om man har människor som inte kan få annan sysselsättning. Detta innebär inte något speciellt privilegium för dessa människor. Samhället har ju det slutliga ansvaret för individen, men det är till nytta för oss alla i en konjunktur, där det inte går att skapa annan sysselsättning. Vad sedan gäller nyanserna och huruvida jag är nyansernas mästare avstår jag från att göra några kommentarer, men jag vill ändå slutligen säga, att nog bör det finnas möjlighet att finna någon form för lösning av detta problem, herr jordbruksminister! Jag tror aldrig att man har sökt någon form härför, men det är mycket hög tid att man gör det.
Herr talman! Det finns kanske till och med möjlighet att ur herr Kristianssons inlägg utläsa den föreställningen, att jordbrukarna borde få stå tillbaka för andra. När konjunkturen försämras skulle de få nöja sig med att man gjorde en annan bedömning i fråga om nödvändiga rationaliseringsåtgärder än vad man eljest gör. Man skulle kunna tänka sig, att staten gav ett mindre belopp och sade till jordbrukaren att han fick nöja sig med det: »Här får du pengar så du nödtorftigt kan leva vidare och invänta den tid när det blir en bättre situation på arbetsmarknaden.» Även med den utgångspunkten, om den är herr Kristianssons, vill jag peka på att det blir betydande svårigheter. Det finns en kommun här i landet som märkligt nog har försökt sig på att bygga upp ett jordbruksstöd, alldeles tvärt emot de uppfattningar som gäller om den kommunala kompetensen. även den kommunen har måst begränsa stödet; den har måst tillföra bestämmelser av olika slag. För att investeringen skall få stöd från kommunen måste den uppgå till minst 4 000 kronor. Det betyder att om man får 25 procent av kommunen, så måste vederbörande ändå själv satsa över 3000 kronor. Det finns också andra begränsningar beträffande vilka som skall få stödet. De skall ha en viss inkomst av jordbruket, och man utesluter förmodligen därmed en del människor — kanske i så fall den allra sämst ställda gruppen. Herr Kristiansson skall inte inbilla sig att det är så lätt att lösa dessa frågor, att man skall kunna ge jordbrukarna en verklig social trygghet via jordbrukspolitiken. Där måste vi räkna med att det är de samhälleliga åtgärderna i övrigt, som till sist skall svara för det väsentliga grundlaget för tryggheten ålderdomstryggheten och annan form av trygghet som vi vill ha i samhället. Det går inte att lösa dessa frågor med att förändra rationaliseringsanslaget och bidragsreglerna från tid till annan. Det kan inte vara en rimlig framkomstlinje.

Herr talman! Den nyansering som jag talar om innebär egentligen ingenting annat än att man vid praktisk utformning av den statliga jordbrukspolitiken följer upp det grundläggande resonemanget för jordbrukspolitiken, dess inpassning i den allmänna näringspolitiken etc. som jag började mitt inlägg med. En av uppgifterna måste vara att klara den saken, om det hela skall gå i lås. Man bör i enlighet med detta inte föra en jordbrukspolitisk linje utan hänsynstagande till hur förhållandena är inom de områden dit jordbrukarna måste flytta. Man kan inte så att säga sätta skygglappar för ögonen och rusa i väg med jordbrukspolitiken, oavsett hur det står till på andra områden.

Herr talman! Jag har aldrig föreställt mig att herr Axel Kristiansson skulle »rusa med» när det gäller jordbrukets rationalisering. Han kommer förmodligen framöver såsom hittills att komma lunkande långt efter andra i uppfattningarna om hur denna verksamhet bör bedrivas.

Herr talman! Detta äskande är föranlett av en uppkommen kapitalbrist på 100 000 kronor hos Svenska FN-förbundet. Utskottet skriver nu: »Med hänsyn till vad i ärendet förekommit och efter att ha inhämtat närmare upplysningar om bl.a. anledningen till att förbundet överskridit sina anslag — — —» eic. Min fråga är nu: Går dessa »närmare upplysningar» utöver vad som står i propositionen, och är i så fall någon från utskottet beredd att delge kammaren något om dessa »närmare upplysningar»?

Herr talman! Det framgår av handlingarna i detta ärende, att stiftelsen Skansen dras med dålig ekonomi. Stockholms stad har under förra året lämnat ett visst tillskott, och nu föreslås att även statsverket skall lämna ett eget tillskott. Jag vill gärna säga, att stiftelsen Skansens verksamhet inte gärna längre kan fortgå på det sätt som sker nu, med anslag då och då som hjälper stiftelsen över svårigheterna. Om man inte vet hur framtiden skall gestalta sig kommer följden att bli en stagnation av den verksamhet som bedrivs på Skansen. Jag vill här uttala, herr talman, att det för mig framstår som utomordentligt angeläget att den förhandlingsdelegation, som är tillsatt mellan staten och Stockholms stad, med det snaraste kommer fram till ett slutligt ställningstagande i frågan hur detta världens äldsta friluftsmuseum skall finansieras i fortsättningen.

Herr talman! I denna punkt har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att lämna ett investeringsanslag på 5,5 miljoner kronor. Avsikten är att för dessa pengar sätta i gång byggnation av ett radiooch televisionshus i Göteborg. Jag tror inte att vi skall behöva vara oense om att det i och för sig vore önskvärt med bättre lokaliteter för radio och TV i Göteborg. Det finns, herr talman, väldigt många önskemål som man i dagsläget kunde föra fram. Emellertid är det så, att riksdagen ställs inför ett principiellt ställningstagande i dag. Det gäller inte bara att ställa dessa 5,5 miljoner kronor till förfogande, utan har man sagt A måste man väl också säga B. Det innebär att byggnationen måste fullföljas, och i dagens prisläge rör det sig om cirka 30 miljoner kronor. Vi har ställt frågan om i dagens läge — i mitten på december månad, alltså när det är en knapp månad kvar till dess vi får se den statsbudget, som vi ju vet har varit föremål för en extra hård överarbetning i Kungl. Maj:ts kansli — uppförandet av ett radiohus i Göteborg hör till de byggnadsobjekt som bör ges särskild prioritet. Det skul le betyda att vi nu binder oss inte bara för 5,5 miljoner kronor utan för kommande budgetår också för resterande cirka 25 miljoner kronor. Vi har för vår del velat avvakta och se vad statsbudgeten kommer att innehålla. Ingenting hindrar att vi kan ta ställning till denna fråga i samband med en tilläggsproposition redan i januari månad för att då jämsides med statsverkspropositionen kunna bedöma våra reella ekonomiska möjligheter. Man har också velat göra gällande att arbetsmarknadssituationen i Göteborg är särskilt prekär, vilket gör att man snabbt måste komma i gång med byggnationen. Vi har då också frågat, herr talman, om just detta objekt är det man skulle vilja sätta i första rummet när det gäller att klara sysselsättningsfrågan i Göteborg. Vi har i reservationen bl.a. framhållit, att det kanske skulle finnas ännu större möjlighet att med högre prioritet kunna sätta i gång t.ex. en ökad bostadsbyggnadsproduktion, som såvitt jag förstår är en nödvändig sak i det bostadsläge som är rådande i Göteborg. Det är, herr talman, av dessa skäl som vi i utskottet har reserverat oss till förmån för de motioner som har förelegat och i vilka yrkas avslag på Kungl. Maj:ts förslag i nuläget. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till föreliggande reservation.
Herr talman! Att England har haft dålig ekonomi får man utgå ifrån har varit känt ganska länge. Jag kan knappast tro att devalveringen kom som en fullständig överraskning för regeringen utan håller för troligt, att denna tänkbara möjlighet har ingått i regeringens allmänna bedömningar. Omfattningen och inriktningen av de åtstramningar som denna devalvering kan föranleda blir väl uppenbara om en månad eller så. Jag tror att vi lugnt kan hänskjuta de sakerna till regering en. Jag kan inte föreställa mig att 10 miljoner kronor för uppförande av ett radiohus i Göteborg skulle bli någon allvarlig tuva som äventyrar det hela. Vi har ganska länge varit överens om att det behövs ett nytt radiohus i Göteborg. Sveriges Radios allmänna verksamhet har ofta diskuterats här i riksdagen. Många kritiker, också från högerhåll, har haft anmärkningar att framföra om programutbud, stockholmsdominans och mycket annat. Sveriges Radio har självfallet ambitioner att försöka göra det bästa möjliga av sin verksamhet, och för det fordras förutsättningar, bl.a. lokaler. Enighet har förelegat om att regionalradion skall byggas ut. Såvitt jag vet har herr Strandberg inte haft någon invändning på den punkten. Det förutsätter också rimliga lokala möjligheter. Sådana finns inte i Göteborg, det kan jag försäkra. Jag har gått igenom det nuvarande radiohuset och funnit att där råder ganska dåliga förhållanden. Vi har också beslutat införande av ett program 2. Den tidsplan som då fastställdes gäller fortfarande. Om det skall vara möjligt att hålla den, måste givetvis ett nytt radiohus i Göteborg komma till stånd snarast möjligt. Allt är också klart för att det skall kunna bli så. När herr Strandberg talar om de 30 miljoner kronorna och att utskottet inbjuder riksdagen att fatta ett principbeslut av den storleksordningen, kan jag inte underlåta att fråga herr Strandberg, om han har ändrat mening helt och hållet när det gäller den politik vi skall föra i fråga om radio och TV. Från högerhåll talar man så ofta om att det är sådan ryckighet i regeringens planering. Jag skulle vilja fråga vad som ligger i herr Strandbergs reservation — om inte just detta. Jag tycker inte att det är någon konsekvens. Sedan motiverar herr Strandberg sin reservation också med sysselsättningsläget. Vi är ju på det klara med att lä get är bekymmersamt i Göteborg, och jag är övertygad om att det här objektet, radiohuset, som har legat på is, därför att man skulle avvakta ett lämpligt tillfälle ur sysselsättningssynpunkt, troligtvis måste kompletteras med andra objekt. Och sysselsättningsläget kan ju i varje fall inte vara något skäl för att man inte skulle få bygga det hus, som man ur alla andra sakliga synpunkter anser angeläget att det kommer till stånd. Utskottsmajoriteten kan, herr talman, inte vara med om att vi skulle uppskjuta detta bygge, utan vi hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag visste faktiskt inte att regeringen kände till devalveringen, som fru Wallentheim tydligen nu gjorde gällande. Varför flyttade man då fram försvarsuppgörelsen 14 dagar för översyn osv.? Det var väl ändå inte riktigt på det sättet? Får jag sedan, herr talman, bara lägga till det att det är riktigt att vi var med och diskuterade utbyggnaden av regionalradion. Men kom aldrig och påstå att jag, eller högerpartiet, har godtagit program 2:s utbyggnad inom monopolets ram, fru Wallentheim! Nej, jag kan även lova att vi skall ta upp den debatten på nytt. Det skall jag bli karl för.

Herr talman! Vad gäller program 2 sade jag, att riksdagen har beslutat att införa program 2. Det måste väl vara riktigt — eller hur, herr Strandberg?

Herr talman! Vi som sitter på Göteborgsbänken blev väl en aning förvånade när vi fann den högerreservation, som var fogad till statsutskottets utlå tande nr 203.

Nu erkände herr Strandberg, att läget kanske kan vara en aning prekärt i Göteborg. Jag vet inte om herr Strandberg haft någon anledning att ringa ner till Sveriges Radio i Göteborg. Det kan ofta inträffa att man inte kommer fram. Det kan också hända det att man tar en bil och ger sig 1 väg ned till Delsjöområdet, där den s.k. »Synvillan» ligger, och att man vid uppfartsvägen blir hejdad. Man kan icke komma fram helt enkelt därför att de provisoriska lokalerna är så lyhörda, att när man bandar program så måste telefonerna stängas av och all trafik på Delsjövägen stoppas till dess bandningen är över.

Jag vill betona, att frågan om ett radiohus i Göteborg är en nödvändig länk i denna fråga.

Det som gör frågan en aning mer angelägen i dagsläget är det beslut vi fattade om fler regionala inslag i radio och TV. I andra sammanhang har vi efterlyst konkurrens från stationer ute i landet, dvs. fler sändningsmöjligheter från Luleå, Göteborg och Malmö. Jag vill också trycka på att man i Malmö redan lagt ut på entreprenad en utbyggnad i syfte att öka möjligheterna till sändningar därifrån, medan man i Göteborg fortfarande är i ett ytterligt prekärt och provisoriskt läge. | Denna fråga började diskuteras år 1943 när dåvarande Radiotjänst begärde tomtmark hos drätselkammaren i Göteborg, den omprövades år 1950 på grund av tillkomsten av televisionen och år 1953 och 1955 utreddes frågan om en ny tomt. Jag har, just för att jag tillhörde radioutredningen, verkligen haft tillfälle att följa dessa frågor. Om man läser radioutredningens stora betänkande finner man att vi två gånger — först rent principiellt 1963 och därefter år 1964, sedan arbetsgruppen lagt fram sina resultat — bedömt det som oerhört nödvändigt att Sveriges Radio i Göteborg fick nya sändningslokaler. Byggnadsstyrelsen har också bedömt detta vara viktigt och nödvändigt och man har — och jag tycker att herr Strandberg också skall ha klart för sig detta — i samråd med länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län ansett det vara möjligt att börja bygga hösten 1967. Ett bygge av denna typ kommer att ge långt fler människor sysselsättningsmöjligheter än ett rent bostadsbyggande. Dessutom skall man ha klart för sig att vi redan har ungefär 1700 lägenheter under uppförande. Jag vill, liksom fru Wallentheim, starkt understryka att det är nödvändigt med ett beslut i dag. Man kan säkerligen inte om man nu, som högerreservanterna vill förorda, beslutar sig för en diskussion i januari, då ha klart för sig hur riksdagen kommer att ta ställning till hela budgetläget. Detta skulle bara vara att skjuta upp en 22 årig besvärlig tillkomsthistoria ytterligare ett år. Det viktiga och mest väsentliga beslutet fattades i fjol, då vi inte minst underströk att vi inte vill ha enbart stockholmsdominans i sändningarna. Vi vill att också andra regioner skall ha möjligheter att göra program i radio och TV.

Herr talman! Låt mig allra först säga att min uppgift i den här debatten är mera blygsam än den föregående talarens. Ändå skulle jag så här i inledningen gärna vilja säga att jag kan hålla med herr Ferdinand Nilsson i en del av vad han sagt. Särskilt vad beträffar första delen av hans anförande tycker jag nog det finns anledning att göra detta. Emellertid har jag också någon reservation att göra gentemot herr Nilssons resonemang. Jag trodde förstås inte att den av hälsingeblod komne Ferdinand Nilsson skulle kalla det norra stödområdet för det privilegierade området. Jag tror att herr Ferdinand Nilsson vet ganska bra hur det kan vara i de glesbygder som det här gäller. Jag vill inte förneka att det i norra Uppland kan vara på enahanda sätt, men nog är det att skjuta över målet när man talar om Norrland som ett privilegierat område. Herr Ferdinand Nilsson tyckte också att utskottets reservanter hade varit för försynta — han förvånade sig inte över utskottets majoritet — när de velat överlåta åt Kungl, Maj:t att handlägga dessa saker. Jag vet inte hur herr Ferdinand Nilsson egentligen menade. Riksdagen har ju inte något annat sätt att arbeta än att antingen fatta beslut eller också, om man inte vill fatta konkreta beslut, i skrivelse till Kungl, Maj:t ge sin mening till känna. Jag ämnar så övergå till mitt egentliga uppdrag, nämligen att säga några ord i anledning av den reservation som är fogad vid punkten 3 i statsutskottets utlåtande nr 205.

Ja, vi anser att man i dag klart kan konstatera att de pengar inte räcker, som ursprungligen avsågs för 1okaliseringspolitiken under försöksperioden på fem år. Det har Kungl. Maj:t och utskottet konstaterat och reservanterna i ännu högre grad velat understryka.

Jag har alltså gott sällskap med representanter för regeringspartiet när jag argumenterar för att riksdagen nu skall klart ta ställning för detta. Jag kommer inte ihåg om herr Ferdinand Nilsson nämnde att det till förfogande för beslut enligt Kungl. Maj:ts förslag efter den 30 september finns endast 165 miljoner kronor av den ram som fastställdes när beslutet om lokaliseringslånen fattades. Det manifesterade lånebehovet vid samma tidpunkt var 250 miljoner, och det står klart att ytterligare lånebehov kan anmäla sig. Reservanterna anser att önskemålet att snarast åstadkomma avsedda arbetstillfällen och även hänsynen till den direkta sysselsättningseffekten motiverar att så stor del av ansökningarna som praktiskt är möjligt kan behandlas och avgöras före riksdagens beslut år 1968. Vi tror att hinder för verksamheten kan uppstå om man sätter ramen för snävt.

Vi och i statsutskottet kunnat följa herr Ferdinand Nilssons motion på den punkten, naturligtvis i huvudsak beroende på att vi inte ansett det rimligt med en genomgripande förändring nu av områdesindelningen och grunderna för lokaliseringslånen. Reservanternas förslag om 100 miljoner extra till ramen för lokaliseringslån stöds mycket kraftigt och påtagligt, tycker jag, av den situation som just nu råder inte minst i de landsdelar jag representerar. Jag tror att det finns all anledning för riksdagen att ta allvarligt på denna fråga just med hänsyn till den arbetsmarknadssituation som nu är ett faktum. Herr talman!

Herr talman! Min gode vän herr Nils Eric Gustafsson säger att det väl ändå var för mycket att tala om privilegierade områden när det gäller områden som har det besvärligt. Nej, det är inte för mycket sagt. De har det dåligt ställt, och mycket behöver göras, men de har fått ett privilegium framför andra och därför är de privilegierade. Omdömet står sig alltså om man penetrerar frågan, och det innebär inte att Kungl. Maj:t inom de privilegierade områdena har uträttat någonting alltför märkvärdigt. Jag är ledsen att behöva säga det. Vi är överens om att medlen inte räcker till, men herr Gustafsson tycker att man i alla fall i reservationen har huggit till ganska kraftigt. Man har huggit till bara så pass att jag tror att det räcker och kan bli något litet över fram till midsommar. Men lägg märke till att propositionen syftar på en femårsplan, att samtliga motioner även syftar på en femårsplan och att resten svävar i luften. Där får man hoppas att det skall bli någonting. Då tycker jag att det är väldigt blygt och snällt att inte säga någonting om vad man verkligen vill utan bara tålmodigt vänta tills Kungl. Maj:ts proposition kommer. Man vet som sagt att ramen på 600 miljoner kronor inte räcker ens under innevarande år, och det är väl osäkert om de 700 miljonerna kan räcka. Med den omfattning arbetslösheten har, med den omfattning nedläggandet av företag har, med de svårigheter som i nuvarande läge inte minst i skogsbygderna drabbar människorna genom bristen på sysselsättning där, finns det förutsättningar för lokalisering av företag till andra glesbygder än Norrköpings stad. Då menar jag att man borde kunna räkna med att vi, som vill driva fram en vettig lokaliseringspolitik, också talar om vad det rör sig om för pengar och inte bara väntar allting av en nådig regering. Hittills har vi endast konstaterat att Kungl. Maj:ts ram från 1964 redan har spruckit, och det finns ingen större förhoppning att den nya ramen på 600 miljoner kan räcka. Under sådana förhållanden tycker jag att tålamodet bör ha sina gränser.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag nu hindrar utskottets talesman att på en gång komma till tals och därmed något kommentera det som herr Ferdinand Nilsson inledningsvis sade. Men jag måste säga någonting beträffande definitionen av ordet privilegium. Jag tror inte att herr Ferdinand Nilsson menar att människor och bygder, som har haft det svårt och som genom samhällets politik ges möjlighet att komma på någorlunda jämställd fot med andra individer och med andra delar av landet, därigenom får en privilegierad ställning. Det var dock ungefär vad herr Ferdinand Nilsson sade. Jag bestrider att det skulle förhålla sig så som herr Nilssons ord föll. Herr Ferdinand Nilsson säger att det belopp som reservanterna föreslår räcker till midsommar. Jag är glad för det; ett nytt budgetår börjar strax efter midsommar. Vi kommer igen.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson efterlyste utskottets talesman i den här frågan. Eftersom jag — för att använda herr Nilssons talesätt — är nog försynt att inte vilja blanda mig i en debatt mellan olika talare medan den pågår har jag inte velat begära ordet förrän nu. Det brukar ju vara så här i kammaren att vi talar en i sänder. Den centerpartistiska privilegiedebatten skall jag inte heller blanda mig i. Den får centerpartisterna internt sköta som dem bäst lyster. 1964 års riksdag bestämde som bekant ramar för lokaliseringsstödet under en femårig försöksperiod. Vi befinner oss nu i det tredje av de fem budgetår som försöksperioden omfattar. Redan detta förhållande medför att vi inte kan få närmare uppgifter om hur försöket kommer att utfalla. På den punkten har expertundersökningar inletts, och en utredning om det fortsatta stödet efter femårsperiodens slut förbereds efter vad som har uppgetts. En slutsats kan dock dras, nämligen att den ram för långivning som har satts till 500 miljoner kronor måste bedömas vara för snävt tilltagen. Utskottet har därför varit enigt om att en ökning måste ske och att ett beslut bör fattas redan i detta sammanhang i avvaktan på en samlad bedömning av frågorna vid nästa års riksdag. Utskottet har haft sig förelagt tre förslag, propositionens förslag om en ökning från 500 till 600 miljoner kronor, förslaget i motionen från mittpartihåll om en ökning till 700 miljoner kronor och förslaget i den motion som i denna kammare har väckts av herr Ferdinand Nilsson och som innebär en ökning på vissa villkor till lägst en miljard kronor. Det sista yrkandet har ingen inom utskottet velat precisera till visst belopp för att på så sätt få det voteringsbart i en reservation. Som jag redan antytt har utskottet varit enigt om att ytterligare ställningstagande i frågan bör ske vid 1968 års riksdag. Detta av två skäl, dels därför att vi då har hunnit få ytterligare uppgifter om utvecklingen och dels därför att vi då har möjlighet att göra våra bedömanden i samband med de Övriga frågor som har sakligt sammanhang med lokaliseringsstödet. Redan på den grunden har motionen av herr Ferdinand Nilsson m.fl. inte kunnat vinna någon anhängare i utskottet. Den sakliga bedömningen i fråga om låneramen har alltså gällt hur stor ök ning vi nu bör besluta att gälla intill nästa års riksdags beslut. Utskottsmajoriteten har sagt att vi inte bara kan utgå från den uppgiften att summan av sökta eller aviserade lån är cirka 250 miljoner kronor. Man vet inte när aviserade lån kommer att sökas. Beredningen av dessa ärenden måste vara noggrann, och därmed blir den ofta tidsödande. Erfarenhetsmässigt uppgår summan av beviljade lån till lägre belopp än summan av dem som sökts. Tar man hänsyn till dessa faktorer måste bedömningen bli den, att en ökning med 100 miljoner kronor är tillräcklig även för att i den takt som är praktiskt och sakligt möjlig tillgodose de berättigade anspråken fram till nästa års riksdagsbeslut. Då har man inte ens behövt pröva den återstående bedömningsgrunden, nämligen vilken andel av de sysselsättningsskapande resurserna som bör föras ut i denna form. Reservanterna har i princip delat detta synsätt men har givit till känna farhågor för att vissa anspråk inte skall kunna täckas. Jag skulle för min del tro att reservationen i huvudsak är att betrakta som en markering utåt för denna stödform. Herr Ferdinand Nilssons motion syftar till att i detta sammanhang både fastställa en definitiv ram och med detta som formell förevändning ta upp en principdiskussion om den geografiska avgränsningen av lokaliseringsstödet. En riksdagsdebatt om den senare frågan med endast motionsförslaget till grund måste anses som skäligen meningslös. Frågan har många aspekter som företräds av olika personer och grupper i riksdagen. En sakbehandling bör ske i ett sådant sammanhang att även dessa åsikter kan få komma till uttryck. Företrädarna för dessa åsikter har emellertid inte velat på så formella grunder som motionärerna söka få motionsrätt i anledning av en proposition om utgifter på tilläggsstat. Herr Ferdinand Nilsson är välkommen igen med sina förslag under den allmänna motionstiden. Yrkandet om ökad medelsanvisning skulle säkerligen med hänsyn till tiden mellan beslut och utbetalning inte kunna motiveras ens av den större ramökningen. Utskottet har framhållit möjligheterna till ytterligare ökning vid oväntade anspråk. Slutligen vill jag upplysningsvis säga att herr Fredinand Nilssons på läsning av Dagens Nyheter grundade förmodanden om ett samband mellan arbetsmarknadsstyrelsens förslag och den av Kungl. Maj:t föreslagna anslagshöjningen är oriktiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är väl medveten om att det är fullständigt ofruktbart att diskutera dessa ting med herr Ferdinand Nilsson. Jag vill emellertid rätta till en sak. Dementier kan ju alltid få lämnas utan risk att det skall bli långa diskussioner om dem. Det kom en TT kommuniké från inrikesdepartementet i början av november, vari man talade om att regeringen avsåg att höja ramen för lokaliseringslån från 500 till 600 miljoner kronor och att dessutom ytterligare 50 miljoner kronor skulle få användas under budgetåret. På detta byggde vissa tidningar, framför allt Dagens Nyheter, en del artiklar. Man gjorde där gällande att den nu föreslagna ökningen skulle användas för eventuella industriprojekt i Norrköping samt Gävle-, Faluoch Karlstadsområdena och att dessa 50 miljoner kronor speciellt skulle vara avsedda härför. Det är väl detta som går igen i den av herr Ferdinand Nilsson väckta motionen.

Herr talman! Om jag inte missförstod herr Ferdinand Nilsson sade han att jag läste fei ur motionen. Jag läste ord för ord och för säkerhets skull var det fotostatkopian av den motion som herr Ferdinand Nilsson har lämnat i denna kammare som jag läste ur. Förnekar herr Ferdinand Nilsson i dag vad han tidigare har skrivit? Förslaget gåve möjlighet till undantag från bestämmelserna om minimiavstånd och maximilängd bland annat för kombinationer som brukats före ikraftträdandet av de nya föreskrifterna. Ändring hade också föreslagits i bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet för olika slag av fordonskombinationer. Ändringarna rörde både tunga och lätta kombinationer. Bland annat skulle bil med effektivt bromsad släpvagn undantagslöst få föras med högst 70 i stället för som nu i vissa fall med högst 50 km/tim.

Herr talman! Tredje lagutskottets utlåtande uppvisar i stort sett en enig inställning, men som den uppmärksamme läsaren av utskottsutlåtandet har observerat är det tre av utskottets förstakammarledamöter som inte hade tillfälle att delta i det slutliga beslutet i utskottet. Om vi hade haft det, vågar jag säga att reservanternas antal skulle ha varit större. Jag delar tjänstgörande ordföranden herr Hans Levins mening i den reservation som han har avgivit. Han säger i den, att man inte får anlägga bara företagsekonomiska synpunkter på frågan om hastigheten för den tyngre trafiken, utan att man i första hand måste se till att trafiksäkerheten främjas. Vi har ju haft framgång i kampen mot trafikolyckorna efter övergången till högertrafik. Det är glädjande att vi har kunnat notera en minskning av des sa. Man får nämligen när man resonerar i denna fråga inte glömma att människan är den viktigaste produktionsfaktorn, långt viktigare än den vinst som en hastighetshöjning för vissa slag av fordon skulle medföra. De av trafiksäkerhetsrådet gjorda undersökningarna visar att omkörningsfrekvensen sjunker i samma mån som hastigheten för de tyngre fordonen höjs. Var och en som är ute och åker på vägarna har själv lätt kunnat göra iakttagelsen hur svårt det kan vara att köra om de långa lastbilstågen och hur besvärligt det kan vara även för snabbt accelererande personbilar att klara omkörningarna. Trafiksäkerhetsrådet anför i sitt yttrande, att man anser det olämpligt att för närvarande föreslå någon ändring i hastigheterna för fordonskombinationer med två släpvagnar eller fler. Kommunikationsministern har för sin del ansett att man i varje fall tills vidare bör låta anstå med en ändring av hastighetsreglerna. Dels finner trafikförsäkringsrådet att forskningsunderlaget är alltför ringa eller inget alls för detta slag av fordon, dels ökar svårigheterna att anpassa bromskraften mellan axlarna och antalet axlar, dels minskas fordonsförarnas möjligheter att klara en besvärlig situation ju fler enheter som ingår i kombinationen och ju högre hastigheten är. Vad rådet anfört kan man inte lämna utan avseende. Det väger tungt. Flera remissinstanser har betonat att ytterligare undersökningar måste göras, innan man övergår till högre hastigheter för ifrågavarande slag av fordon. Reservationen förordar just att sådana undersökningar kommer till stånd. I avvaktan på detta bör inte någon höjning av trafikhastigheten medges för det slag av fordon det här gäller. Trafiksäkerhetsrådet har i sitt betänkande »Fordonskombinationer, längder och hastigheter» anfört följande: »Teoretisk analys eller praktiska prov fö religger inte som grund för de nuvarande hastighetsbestämmelserna beträffande tunga kombinationer. De har tillkommit som resultat av bedömningar, grundade på fordonsmaterial och vägstandard vid tiden för bestämmelsernas införande. Gynnandet av fordonskombination med påhängsvagn torde främst grunda sig på den amerikanska uppfattningen, att denna typ av fordonskombination skulle ur trafiksäkerhetssynpunkt vara överlägsen kombination med släpvagn. I Tyskland gäller dock mera rigorösa bestämmelser för bromsanordningar på fordonskombinationer med påhängsvagn än för sådana med släpvagn av annan typ, vilket tyder på att man där har en annan uppfattning än i USA.» Vidare sägs i yttrandet: »Dragbil för påhängsvagn har i förhållande till normala lastbilar kort hjulbas. Dessutom har dragbilen liten massa i förhållande till påhängsvagnen och har därför förhållandevis liten tröghet mot vridningar i horisontalplanet.» Detta är, herr talman, tekniska termer, men det är sådana tekniska termer att man inte kan komma förbi dem. Man måste lyssna till vad som har sagts från trafiksäkerhetsrådet. Det förefaller vara ett från trafiksäkerhetssynpunkt ganska allvarligt beslut att tillåta dessa kombinationer att köra med 70 km i timmen i stället för som nu 40. Närmare tekniska prov och undersökningar innan beslut fattas förefaller i hög grad påkallade. För de kombinationer som föreslagits få höjd hastighet enligt propositionen har utförts ingående tekniska prov. Dessa kan ge trafiksäkerhetsverket underlag för närmare föreskrifter om kombinationerna för att inte hastigheten skall bli trafikfarlig. För de typer motionärerna avser och som utskottsmajoriteten har tillstyrkt finns inga sådana prov och således intet underlag för särskilda säkerhetsföreskrifter. Det är kanske nödvändigt att t.ex. begränsa hastighetshöjningen till släpvagnar under viss vikt eller viss längd. Detta kan inte bedömas utan att en utredning har företagits, Fältet får inte lämnas fritt i detta avseende. Departementschefen har inte avvisat tanken på en hastighetshöjning för dessa kombinationer utan säger att han utgår från att trafiksäkerhetsverket uppmärksammar denna fråga. Skulle det inte leda till tillräckligt snabba utredningar kan ju riksdagen påverka frågan genom interpellationer eller nya motioner. Till saken hör, och det vill jag betona till sist, att det är nästan omöjligt att omsätta förslaget i författningstext så att det kan träda i kraft den 1 januari 1968. Motionärernas författningstext går inte att ta därför att man inte har observerat att andra delar av 56 8 vägtrafikförordningen påverkas av ändringen, bl.a. 1 mom. i 56 8. Vilka bromsföreskrifter skall man välja? De som står under a) eller de som står under b)? En tidskrävande undersökning fordras för att se om följdändringar krävs i vägtrafikförordningen och andra författningar om vägtrafiken. Herr talman! Allt tyder på att utskottet här har haft litet för bråttom och lyssnat alltför mycket till vältaliga representanter för åkerinäringen. Utskottet har glömt trafiksäkerhetssynpunkterna, vilket jag tycker är allvarligt nog. Dessa är nämligen så viktiga att de måste ges företräde. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den av herr Levin lämnade reservationen.

Herr talman! Denna proposition innehåller förslag om en rad nya bestämmelser när det gäller den tyngre trafiken, såsom ändrade bestämmelser om fordons vikt samt om fordons längd, som föreslås begränsad till 24 meter. På dessa båda punkter råder inga de lade meningar. Det föreslås också att bestämmelserna om vikt och längd skall gälla för alla olika typer av tyngre lastbilar. När det sedan gäller hastigheten, som herr Göran Karlsson var inne på, har ett undantag gjorts. För alla typer av fordon föreslås en ökning av hastigheten från för närvarande i stort sett 50 km/tim. till 70 km tim. föreslås. Det är just på denna punkt som det råder delade meningar. När man sätter sig närmare in i ärendet måste man fråga sig, hur många märkvärdigheter som skall läggas fram under år 1967 i riksdagen när det gäller hastighetsbegränsningar av olika typer. Jag vet inte, herr talman, hur många gånger vi har behandlat sådana frågor i år. Det är i alla fall flera gånger. Det har rått mycket delade meningar om hastighetsbegränsningarna. Se bara på diskussionen i förra veckan om 40-kilometersgränsen i Stockholm och andra städer. Se på den diskussion som hölls när man ville ha hastigheten 30 km/tim. i samband med övergången till högertrafik osv. Nu kommer diskussionen tillbaka på ett helt annat område. När det gäller just denna typ av fordon är det framför allt två skäl som anföres när man argumenterar för och emot. Det ena skälet är det företagsekonomiska och det andra är det trafiksäkerhetstekniska. I sin reservation — vi har bara en reservant — säger reservanten bl.a., att han vill byta ut det avsnitt under rubriken Utskottet som börjar med orden »Flera myndigheter» och som slutar med orden »till känna».

I dessa papper anges en hel rad av olika fordonstyper. Den oinvigde kan knappast begripa varför man för den och den typen av fordon sätter hastighetsgränsen till 70 km tim. Men det har som sagt hänt mycket konstigt i dessa avseenden under detta år. Jag skall inte alls beröra det företagsekonomiska problemet. Det finns ur företagsekonomisk synvinkel en rad skäl för att den tidigare omtalade fordonskombinationen får köra med 70 km/tim. Det råder ingen tvekan om detta, men jag vill såsom herr Göran Karlsson lämna detta åt sidan, även om jag inte ett ögonblick anser att utskottets förslag skulle vara liktydigt med att utskottet företräder åkerinäringens intressen. Ni får hitta på andra argument, herr Göran Karlsson, för utskottets uttalande än just detta. Vårt argument är framför allt det viktiga trafiksäkerhetstekniska. Jag tror inte att man behöver vara någon större trafikexpert för att begripa att de flesta olyckor ute på vägarna sker i samband med omkörningar. De som färdas på vägarna vet också att de tunga fordonen blir fler och fler, vilket medför att också de besvärliga omkörningarna blir allt flera. Tänk er en bil, 24 meter lång, som kör i 40 kilometers fart. Den får inte köra fortare. Tänk er sedan en annan bil, också 24 meter lång, som kör i 70 kilometers fart, ty det är tillåtet för den, och som skall köra förbi det första fordonet. Hur lång tid kommer det att ta innan den omkörningen är verkställd? Jag har inte räknat efter, men om någonting är en trafikfara, så måste det vara att man genom olika hastighetsbestämmelser skapar fram omkörningar av tunga fordon. Som trafiksäkerhetsrådet också sagt, måste det vara ett trafiksäkerhetsintresse att man får lika hastighet för alla tyngre fordon, så att man därmed får trafiken att flyta jämnare. Det är inte något åkeriintresse utan ett rent trafiksäkerhetsintresse som kommit till uttryck i utskottets förslag. Det har också visat sig att utskottet praktiskt taget är enhälligt om förslaget rörande enhetlig hastighet för alla tyngre fordon. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Jansson åberopade trafiksäkerhetsrådet, och det gjorde jag också. Herr Jansson kan ju inte ha glömt att trafiksäkerhetsrådet sagt att det först skall göras en undersökning om dessa fordon och deras lämplighet för att övergå till högre hastighet, innan något beslut fattas. Detta är det centrala i hela det resonemang som trafiksäkerhetsrådet har fört. Kom sedan inte och säg, herr Erik Jansson, att det inte är åkeriägarintressen och företagsekonomiska synpunkter som varit vägledande för motionärerna. Den saken är hur klar som helst. Vad beträffar företagsekonomiska synpunkter kan jag också hålla med om att utifrån dem borde man tillåta 70 kilometers hastighet för dessa fordon. Men det går aldrig att i dagens läge åberopa att trafiksäkerhetssynpunkten skulle vara vägledande för utskottsmajoriteten, när den föreslagit en hastighet av 70 kilometer i timmen, Trafiksäkerhetsrådet har ju sagt att man först måste göra undersökningar innan högre hastigheter kan tillåtas. Vidare vill jag betona att herr Levins reservation är lika med regeringens förslag, medan det av herr Jansson för ordade förslaget om 70 kilometers hastighet är baserat på synpunkter som anförts av några motionärer. De är naturligtvis i sin fulla rätt att anföra sådana synpunkter, men vad som för mig väger tyngst är just vad jag pekat på beträffande trafiksäkerhetsrådets inställning. Hur många märkvärdigheter i trafikhänseende skall vi uppleva 1967? sade herr Erik Jansson. Glöm inte, herr Jansson, att 1967 är det år då vi genomfört en omläggning till högertrafik och att detta har föranlett en rad av de beslut som riksdagen har fattat. Det är inte fråga om att pillra utan vidare på hastighetsbestämmelser och annat, utan det är sakliga grunder som varit avgörande för att vi sysslat med dessa ting 1 utskott och i kamrar. Herr talman! Jag tror att det föreligger vissa risker på trafiksäkerhetsområdet, om man tillåter högre hastighet för dessa fordon, när det saknas tillräcklig vetskap om vad detta innebär. Jag tror att det är angeläget att man lugnar sig ett slag och gör de utredningar som behövs, för att sedan ta det steg som herr Jansson önskar att vi skall ta. Det är möjligt att vi under 1968 eller 1969 kan hamna precis på samma ståndpunkt, herr Erik Jansson, men i dag är det en skillnad oss emellan — till dess att saken blivit utredd vill i varje fall inte jag ta ansvaret för ett beslut om högre hastighet än trafiksäkerhetsrådet har förordat.

Herr talman! Utskottet har vid behandlingen av propositionen nr 147 trots alla de svåra och intrikata problemställningar, som uppenbarat sig och som föranlett en del justeringar av propositionens lagtext, blivit enigt utom på en punkt, nämligen i fråga om socialförsäkringsbolagens vara eller icke vara. Det är, som vi reservanter här säger, allmänt omvittnat att socialförsäkringsbolagen hittills har skött sin verksamhet på ett förtjänstfullt sätt. Det nuvarande systemet med flera försäkringsgivare har stora fördelar ur konkurrenssynpunkt, då det stimulerar till billig administration och låg premiesättning. Dessutom leder denna konkurrens till en ökad satsning på åtgärder som är ägnade att minska olycksfallsfrekvensen. Socialförsäkringsbolagens verksamhet har varit föredömlig. Det bör därför fordras starka skäl för att frångå den nuvarande ordningen. Det skäl härtill som åberopats i riksdagen 1961 och 1965 och som vi behandlat tidigare i andra lagutskottet, nämligen att det inte skulle vara bra att ha dessa socialförsäkringsbolag när vi fick en sammansmältning av yrkesskadeförsäkringen och den allmänna försäkringen, föreligger inte i dagens läge. Propositionens förslag innebär nämligen inte något närmande mellan yrkesskadeförsäkringen och den allmänna försäkringen. Då tycker vi att det inte finns någon som helst motivering för att inte bibehålla det nuvarande systemet med flera försäkringsgivare till dess denna sammansmältning, som förutsatts i de tidigare förslagen, äntligen sker. Detta är motiveringen till reservationen, och jag yrkar bifall till densamma.

Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att herr Häbinette har tolkat den relativt kortfattade motiveringen till propositionen rörande förvaltningen av den försäkring det här gäller rätt, ty det beslöts redan långt tidigare att försäkringsbolagen skulle upphöra med sin verksamhet redan 1965. Då var emellertid yrkesskadeutredningen inte klar, och man förlängde därför tiden till utgången av år 1967. I samband med behandlingen av propositionen har riksförsäkringsverket förklarat att det inte kan överta försäkringsbeståndet hos bolagen under 1968, i varje fall inte i dess helhet. Men eljest är den motivering för deras upphörande som herr Häbinette återger densamma som 1958 års socialförsäkringskommitté hade i sitt förslag. Men jag för min del vill särskilt understryka att förutsättningarna för att bibehålla socialförsäkrigsbolagen i stort sett försvunnit i och med samordningen med sjukförsäkringen. Då bortföll ungefär 90 procent av handläggningen av yrkesskadorna — det övertogs av sjukförsäkringen. Det återstår alltså bara de 10 procenten. Fram till och med i år har de totala kostnaderna för yrkesskadeförsäkringen varit 100 miljoner kronor per år. De stiger enligt det förslag som nu framlagts och som ytterligare förbättrats i utskottet till 160 miljoner kronor. Inte är väl omfattningen av verksamheten så stor att administrationen behöver delas upp på 10 företag. Yrkesskadeförsäkringen blir inte någonting annat — även om den nu kommer att vara självständig ganska lång tid framåt — än ett komplement till den allmänna försäkringen. Det finns inte något sakligt skäl att behålla socialförsäkringsbolagen. Det är rationellt att ett enda företag handhar administratio nen, och det är väl naturligt att det blir riksförsäkringsverket som för närvarande har ungefär halva försäkringstocken. Jag tror följaktligen inte att man behöver åberopa något annat motiv för att socialförsäkringsbolagen skall upphöra. Det är rationellt, och det är alldeles säkert riktigt. I utskottet betraktar vi förslaget till yrkesskadelag som ett provisorium. Det har inte varit möjligt att få en utredning som siktade till en fullständig samordning. Det kan bero på flera omständigheter. Troligen beror det först och främst på att vi ännu inte har den allmänna försäkringen utbyggd på sådant sätt att den skulle kunna ta hand om ens de pensionsfall som aktualiseras i form av yrkesskador. Särbestämmelsen för de skador som medför invaliditet under 50 procent måste vi under alla förhållanden ha, så att dessa fall skall kunna ersättas ungefär efter de principer som hittills har gällt. Jag tror alltså inte att man skall ändra på det beslut som en gång har fattats, att socialförsäkringsbolagen skall upphöra och riksförsäkringsverket skall ta hand om hela verksamheten i fortsättningen. Beträffande uppräkningen av livräntorna vill jag säga till herr Werner att vi inte kunnat komma till den uppfattningen att det förslag som återfinns i de kommunistiska motionerna skulle innebära en förbättring. Motionärerna tror att det skulle bli bättre, men så skulle bli fallet endast om man utgick från att alla gamla livräntor skall justeras med hänsyn till det underlag som kommer att gälla enligt den nya lagen, dvs. att livräntorna skulle uppräknas inom ramen för de fem basbeloppen. Det är nämligen felaktigt att som kommunisterna utgå ifrån att höjningen av försäkringsunderlaget i yrkesskadeförsäkringen till 15 000 kronor medfört att alla som fått livräntor skulle vara berättigade till ett högre procenttal än 25. Alla som haft lön under 15 000 kronor har nämligen fått sina livräntor fastställda med utgångspunkt från den verkliga" lönen. För höjningen skulle man alltså inte behöva något annat tal än som motsvarar levnadskostnadsförändringen.

Även om jag förstår den goda meningen i herr Werners förslag vill jag påpeka att resultatet inte skulle bli det han syftar till. Jag är inte heller riktigt på det klara med vad kommunisterna syftar till i sin motion om förbättringen av sjukförsäkringen. De som drabbas av yrkesskada skulle enligt motionen få rätt till ersättning från och med första dagen. Enligt nu gällande bestämmelser utgår ingen ersättning från sjukförsäkringen för den dag anmälan sker om inträffat sjukdomsfall eller yrkesskada. Kommer vi inte enligt kommunisternas förslag till samma situation som då vi fattade beslutet om samordningen? Vi ville då komma ifrån nödvändigheten av att fastställa, huruvida anmälan gällde en skada som inträffat i, på väg till eller ifrån arbetet eller det var fråga om ett vanligt sjukdomsfall. I och med samordningen bortföll 90 procent av de fall yrkesskadeförsäkringsföretagen hade att handlägga, och målen i försäkringsrådet sjönk från i runt tal 5 000 till cirka 1500 om året.

Vidare sägs i motionen, att en sådan tillämpning av bestämmelserna skulle betyda en återgång till vad som gällt tidigare. Det är inte riktigt. Redan innan samordningen kom till stånd utgick inte dagersättning från och med den dag då yrkesskadan inträffade, förmodligen beroende på att skadan ju lika gärna kunde inträffa under morgonen som under sista timmen av arbetsdagen. I de fall en skada inträffat under sista timmen, hade ersättning redan utgått i form av intjänad lön. Bortsett från om förslaget skulle medföra en fördel eller ej, tror jag att det skulle vara en käpp i hjulet för alla de vinster som har vunnits med samordningen. Sedan sjukersättningen numera höjts till en nivå, som motsvarar 80 procent av den aktuella inkomsten, skulle heller inte ersättningen för yrkesskada bli högre än sjukersättningen. Det var den däremot tidigare när man utbetalade dessa ersättningar direkt från försäkringsföretagen. Detta hängde samman med att man då i regel hade en mycket låg ersättning från sjukkassorna eller den allmänna sjukförsäkringen. Beträffande begravningshjälpen för vi ungefär samma resonemang — den höjs från 600 kronor till 1140 kronor. Den blir dessutom indexreglerad genom att summan följer basbeloppet. Vi har klart för oss i utskottet att detta belopp inte täcker begravningskostnaderna, men det blir i alla fall en klar förbättring mot tidigare. Men är inte en av motiveringarna för de träffade överenskommelserna mellan — arbetsmarknadsparterna om grupplivförsäkringen, att det också skall vara en kompensation för att man i allmänhet inte utbetalar begravningsersättning i den allmänna arbetsmarknaden i övrigt? Den förmånen har gällt uteslutande för de yrkesskadade. I stat och kommun är det väl också så, att man betalar ut begravningshjälp, möjligen med ett belopp som ligger något högre. Jag tror också att man, som herr Werner säger, kan bortse från den utredning som har begärts beträffande en allmän begravningshjälpsförsäkring. Det kanske aldrig blir någonting av den. Men det finns i alla fall en framställning om att utredningen skall göras, och utskottet har som situationen nu är inte velat sträcka sig längre än till det som departementschefen föreslår i propositionen. Beträffande höjningen av det i propositionen föreslagna underlaget för livräntorna från fyra till fem basbelopp så är det riktigt att man i motioner yrkar att de skall höjas till sex. Emellertid finns det inte någon utredning eller någonting skrivet, vare sig i propositionen eller i andra sammanhang, om vad samordningen mellan yrkesskadelivräntorna och den allmänna försäkringen i stort sett betyder.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

Herr talman! Det framkom inte något särskilt av herr förste vice talmannen Strands anförande, som styrkte mig i tron att det skulle bli en bättre ordning om man nu avskaffade bolagen. Det enda herr Strand kunde säga var att det här blir »säkert rationellt» och »nog riktigt». Jag är tacksam för de reservationer som ligger i sådana uttryck. Som jag ser det skulle ifrågavarande bolag avveckla sig själva så småningom om deras existens inte vore befogad. Nu vill jag omedelbart göra ett tillrättaläggande till vad Herr Strand sade. Det är inte nio bolag utan det är fem som vill vara kvar. De här fem återstående bolagen skulle naturligtvis, om de inte sköttes rationellt, om de inte hade samma premiesättning, om de inte kunde bjuda samma service, aldrig kunna klara sig utan de skulle få lägga ned sin verksamhet. Det är så jag tycker man kan låta det utveckla sig. Det är ingen som lider av det. Det är ingen som far illa av det. Dessa bolag har var för sig en ordentlig stabil organisation. De har en premiesättning som överensstämmer med riksförsäkringsverkets. De har en service och ett bedömande av skadorna, som kanske i någon mån är bättre än vad riksförsäkringsverkets är. Ändå säger man bara, att »nu tar vi bort dem»! Och sedan tror herr Strand att det skall bli rationellt och bättre. Ett annat litet argument som herr Strand använde var de 160 miljonerna — 100 miljoner fanns förut och 60 miljoner har andra lagutskottet genom sina ställningstaganden och genom det förslag som föreläggs riksdagen fått det hela att öka med. Till det säger herr Strand, att det är en liten summa, att det är ingenting att fördela på bolagen. Det är ingen verksamhet att fördela på så många företag. Jag anser fortfarande, att om dessa bolag inte har något existensberättigande, så kommer de att falla bort av sig själva. Om riksdagen låter bli att lägga sig i detta, enär det inte finns tillräckligt sakunderlag för att göra det nu, så skulle verksamheten vara kvar oförändrad tillsvidare för de fem bolag som så önskar. Som jag nyss sade, herr talman, tror jag att försäkringstagarna skulle få det bättre — i varje fall inte sämre — om bolagen blir kvar och bjuder den konkurrens som är så nyttig även inom försäkringsverksamheten.
Herr talman! Jag har inte ansträngt mig över hövan för att komma med motiv för att stå kvar vid det beslut som fattades redan omkring 1960. Jag har heller inte sagt, att försäkringsbolagen sköter verksamheten sämre än riksförsäkringsverket. Men om det inte betyder något annat, herr Häbinette, att socialförsäkringsbolagen fortsätter sin verksamhet, så utgör det i alla fall ett dåligt exempel, när man ställer krav på att det skall vara rationell ordning inom företagsamheten.